Fru talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att utreda möjligheten av en lagstiftning som uttryckligen förbjuder export av krigsmateriel till länder där det förekommer grova och omfattande brott mot barnets respektive kvinnans rättigheter samt om jag avser att verka för att en sådan lagstiftning blir gällande inom EU. Amineh Kakabaveh har också frågat mig om jag avser att för Sveriges del och inom EU arbeta för att skambelägga regimer och för att stödja en demokratisk utveckling i Nordafrika och Mellanöstern som säkrar mänskliga fri och rättigheter. Att främja demokrati och mänskliga rättigheter utgör, som bekant, en hörnsten i regeringens utrikespolitik. Detta gäller i förhållande till alla stater, även de i Nordafrika och Mellanöstern. I våra relationer med länderna i regionen framför EU och Sverige kontinuerligt vikten av att mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors åtnjutande av rättigheter, respekteras. I prövningen av tillståndsärenden på krigsmaterielområdet tillämpar Inspektionen för strategiska produkter, ISP, både de strikta svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport samt de riktlinjer som framgår av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. En totalbedömning av alla för ärendet betydelsefulla omständigheter ska göras vid varje prövning av ett tillståndsärende. Enligt de svenska riktlinjerna är respekt för de mänskliga rättigheterna ett centralt villkor. Frågan om att se över förutsättningarna för att skärpa exportkontrollen av krigsmateriel gentemot icke-demokratiska länder bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Området är komplext och berör en rad politikområden. Ambitionen är att en utredning ska tillsättas under våren.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesminister Carl Bildt för svaret. Utrikesministern talar om att ISP är mycket strikt i sin tillämpning av det regelverk som finns i fråga om den svenska vapenexporten. Jag kan inte alls uppfatta det på det viset. Det ingår i flera länders omfattande brott mot mänskliga rättigheter, länder till vilka Sverige exporterar vapen. Men dessa brott begås mot kvinnor. De är grova, omfattande och systematiska. Dessa brott grundas inte bara på tradition, religion, sedvänja och så vidare. De är så systematiska att de ingår i den statliga verksamheten, och de är en del av lagstiftningen. Men de begås mot kvinnor! Fru talman! Jag vill bara påpeka att utrikesminister Carl Bildt tyvärr inte har noterat rubriken i min interpellation samt mina frågeställningar, att de faktiskt handlar om kvinnors mänskliga rättigheter. Det har länge funnits en konvention i FN om mänskliga rättigheter i allmänhet, men långt senare observerades kvinnor under krig och krigsliknande situationer. Ännu senare har den könsmaktsordning som existerat i tusentals år uppmärksammats i olika internationella organ. Kvinnors och barns rättigheter är osynliggjorda och är en sen företeelse i mänsklighetens historia. Än i dag är kvinnors mänskliga rättigheter osynliggjorda i vapenhandeln och den vapenexport som Sverige länge har bedrivit till de mest brutala och odemokratiska länderna, som till exempel Saudiarabien och Pakistan. Att Sverige är en av världens ledande vapenexportörer till Saudiarabien underminerar Sveriges försök till moraliskt ledarskap internationellt. Men ännu mer upprörande är att Sverige upprätthåller förtrycket av människor, inte minst kvinnor, på grund av både direkt våld och repression och indirekt av säkerhetspolitiska skäl. Sverige har genom sitt samarbete legitimerat regimer. Och tvärtemot retoriken under Jasminrevolutionen, eller den så kallade arabiska våren, har Sverige försvårat en demokratisk utveckling med mänskliga rättigheter och i synnerhet kvinnors rättigheter. Det går faktiskt inte, Carl Bildt, att smita bakom påståenden om att de vapen vi exporterar inte används för tortyr och liknande mänskligt lidande. Vi exporterar till Saudiarabien, som förtrycker halva befolkningen, ännu värre än Iran, där könsapartheid gäller totalt. Vi vet också att Saudiarabien har gjort en invasion i sitt grannland Bahrain. Det är helt klart att vi inte kan smita bakom den sanningen som är väldigt jobbig för Sverige och säkerligen för utrikesministern. Man understödjer regimer som förtrycker halva befolkningen men också hbt-personer och socialister. Arbetare betraktas som slavar i detta land. Min fråga är: Hur många gånger har Carl Bildt och Ewa Björling träffat kvinnor när de har pratat om vapenexport till Saudiarabien? Hur många av de kvinnorna begärde vapenexport från Sverige? Vill utrikesministern verkligen svara på mina frågor? Vill utrikesministern skambelägga Saudiarabien?
Fru talman! Som svar på den senare frågan kan jag säga att när jag har varit i Saudiarabien och träffat både kvinnor och män har ingen av dem tagit upp frågorna vad gäller exporten av försvarsmateriel. Den följer som bekant i allt väsentligt kontrakt som är träffade tidigare år, så det har aldrig varit på dagordningen under de kontakter som jag har haft. Men vi har ett omfattande samarbete också med Saudiarabien - det är alldeles riktigt. Det ingår i den svenska filosofin att vi ska vara öppna för kontakter, och jag tror att öppenheten för kontakter medför möjligheten att påverka och förändra också samhällen som ser ut på radikalt annorlunda sätt än vårt eget. Det var ett tag sedan mitt senaste besök i Saudiarabien, men ett av de huvudsakliga samtalsämnena då var just situationen för kvinnor och att de inte har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Situationen är den att nästan 60 procent av studenterna på universiteten i Saudiarabien är kvinnor. De är högutbildade och duktiga. Det är en begränsning på den saudiska ekonomins och det saudiska samhällets förmåga att utvecklas att de inte kommer in fullt ut på arbetsmarknaden. Jag ska inte referera vad berörd minister sade till mig, för det ingår inte i den diplomatiska konvenansen. Men jag kan säga att här finns ett väldigt förändringstryck. Att vi är närvarande är viktigt. Vi var närvarande häromveckan på den internationella bokmässan i Riyadh. Vi var ett hedersgästland. Det är ett viktigt forum för kulturell dialog och ett verktyg för diskussionen om sociala och politiska reformer i Saudiarabien. Vi hade både Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe, som inte är man, och en kvinnlig poet där nere för att just visa dessa frågor och fick ett mycket positivt mottagande. Vi har ett brett samarbete med Saudiarabien. Där ingår också viss export av försvarsmateriel, även om påståendet att vi skulle vara en av världens ledande exportörer till Saudiarabien visar en grotesk missuppfattning av hur verkligheten ser ut i den delen av världen. Det är också en del av den kontaktverksamhet vi bedriver gentemot till exempel Saudiarabien. I Pakistan, ett annat land som nämndes, var jag senast för någon vecka sedan och hade omfattande samtal med deras kvinnliga utrikesminister. Jag träffade henne också häromdagen för fortsatta samtal. Där nämndes också den svenska exporten av försvarsmateriel. Vi bidrar där och exporterar till ett luftövervakningssystem som de sätter betydande värde på. Det har dessutom den fördelen - nu ska man inte blanda ihop detta alltför mycket - att vi har en legitimitet i samarbetet med de pakistanska myndigheterna när vi tar upp också andra frågor som är angelägna. Det kan vara mänskliga rättigheter i största allmänhet. Det kan vara kvinnornas rättigheter, som det är enkelt att diskutera med just utrikesministern eftersom hon tillhör de ledande kvinnorna i landet. Men samma sak gäller gentemot andra länder också. Amineh Kakabaveh var missnöjd med ISP. Men ISP är en myndighet som har att tillämpa av riksdagen stiftad lag. Av riksdagen stiftad lag ska tillämpas av myndigheten, och det gör de. Sedan kan riksdagen ändra lagen, men det har riksdagen inte gjort. Myndigheten har skyldighet att tillämpa av riksdagen stiftad lag. Nu ska vi diskutera om vi ska ändra lagen, och det kommer säkert att ta sin tid. Det finns åtskilliga synpunkter, inklusive de som Amineh Kakabaveh företräder men också andra, som man ska lyssna på i det sammanhanget för att se om vi ska göra några justeringar i lagen. Låt mig säga att när det gäller mänskliga rättigheter har vi en politik som vi bedriver med stor styrka. Det gäller också kvinnliga rättigheter. Men exportpolitiken, inklusive exporten av försvarsmateriel, tror jag inte att vi ska föra in som ett instrument när det gäller att värna kvinnornas rättigheter. Jag tror att det i grunden skulle drabba vår förmåga att arbeta för kvinnors rättigheter.
Fru talman! Jag förstår att man i allmänhet pratar om mänskliga rättigheter, utrikesministern, och det är väldigt viktigt. Men halva befolkningen i dessa länder, inte minst i Saudiarabien, är kvinnor - halva befolkningen! Om man inte relaterar till kvinnors mänskliga rättigheter . : Det är mer än halva befolkningen.) Ja, till och med mer än halva befolkningen! Javisst, vi säger att det är 51 procent, och i Irak är det mer än 51 procent eftersom männen dör i krig. Därför finns det all anledning att inte kringgå frågan. Vi har en statsminister som i FN:s talarstol talar gott om kvinnors mänskliga rättigheter, och här exporterar man till världens värsta könsapartheidregim. Det är för mig inte något annat än hyckleri att stå här och säga: Javisst ska vi prata om det, men frågorna ska inte hänga ihop. Självklart gör de det. I svensk lagstiftning står det att vapen inte ska användas till krig och lidande och mänskligt lidande. Men det gör det i detta land, med alla de tusen prinsar som finns i landet och som förtrycker sitt eget folk. Men det är inte nog med det, utan det är likadant i grannländerna. Ska vi säga att vi inte ska prata om det? När utrikesministern träffar en kvinnlig utrikesminister i Pakistan är det viktigt att utrikesministern ställer frågor. Enligt rapporter blir 1 300 kvinnor och unga flickor årligen mördade på grund av hedersvåld. Diskuteras det också? I Irak mördas till exempel en kvinna varje dag bara i de kurdiska delarna, enligt rapporter. De bränns. Kommer de till tals? Under apartheidregimen i Sydafrika förtrycktes mer än halva befolkningen, och Sverige var en av de ledande regeringarna som skambelade regimen. I dag finns det anledning att agera, med tanke på FN:s lagstiftning, alla konferenser och alla tjusiga proklamationer som formas av vår statsminister och andra statsministrar. Är det då inte dags för Sverige att gå i spetsen för denna fråga? Det förväntas faktiskt. Det är lätt att prata om att vi är feminister och att vi är jämställda. Men det gäller inte kvinnor i andra länder. Det gäller faktiskt inte ens i vårt eget land. Därför är det viktigt att poängtera för utrikesminister Carl Bildt att inte bara vi i Vänsterpartiet utan många tusental kvinnor och miljontals kvinnor i de aktuella länderna förväntar sig att vi ska prata om deras mänskliga rättigheter och ställa krav, med den öppenhet som Sverige har gentemot andra länder. Det är bra. Men i grunden måste också finnas kvinnors mänskliga rättigheter, barns mänskliga rättigheter och homosexuellas mänskliga rättigheter.
Fru talman! Låt oss se på vad det egentligen handlar om. Jag berättade om det senaste besöket jag hade i Saudiarabien - det var ett tag sedan - där ett av de viktigaste diskussionsämnena som jag hade var kvinnans ställning på arbetsmarknaden, rättigheter och vad detta kan innebära för det saudiska samhället på sikt. Om Sverige inte hade levererat pansarvärnsvapen som hade blivit överskott i det svenska försvaret hade det inte blivit så att pansarvärnsvapen inte hade levererats till Saudiarabien, utan de hade levererats av någon annan - det kan vi vara alldeles övertygade om. Hade kvinnornas rättigheter i Saudiarabien stärkts av detta? Inte på något sätt! Om däremot Sverige hade signalerat vi inte ens vara intresserade av ett samarbete med Saudiarabien på områden som för dem är intressanta kanske det hade varit svårare för Sveriges utrikesminister att få tillträde till Saudiarabien och föra de diskussioner som vi för. Eller ta som exempel Pakistan, där vi levererar ett luftövervakningssystem. Det Amineh Kakabaveh säger angående kvinnor som utsätts för övergrepp i Pakistan är alldeles rätt. Jag kan utveckla detta länge. Jag är djupt oroad också av delar av det sekteristiska våldet mellan shia och sunni, och jag är djupt oroad över tendenser till jihadistisk terrorism som finns i delar av Pakistan. Men viktigt för oss är att stödja en demokratisk regering som stapplar sig fram, för första gången på 64 år, mot att fullborda en demokratisk mandatperiod och ha ytterligare ett demokratiskt val. Det är massvis med problem, men vi är engagerade och uppfattas som en intressant och viktig samarbetspartner. Vi kan tala med dem och se vad vi kan göra för att hjälpa dem med de här frågorna. Pakistans regering är sannolikt ännu mer upprörd över dessa frågor än vad vi är. Jag hade ett långt möte med Pakistans minister för mänskliga rättigheter som gjorde en lysande föredragning men som också var djupt oroad över sina möjligheter att få igenom detta på djupet av det pakistanska samhället. Motsvarande diskussioner kan vi faktiskt i tilltagande grad föra också i Saudiarabien och i andra länder som nu genomgår den arabiska våren, fast med tilltagande problem, med tanke på att andra typer av rörelser, islamistiska, kommer fram när demokratin bryter fram. Detta måste vi förhålla oss till, om vi ska engagera dem. Tror någon att vi plötsligt skulle få en bättre situation för kvinnorna i Saudiarabien därför att just Sverige inte levererar pansarvärnsvapen utan de i stället levereras av Ryssland, Frankrike, Kina eller USA? Det är inte så världen fungerar. Så fungerar möjligen den svenska riksdagen vad gäller debatten, men så fungerar inte världen, och var och en som tänker efter inser nog att det är så. Vi ska diskutera hur svensk lagstiftning ser ut. Det ska vi göra, och det gör vi. ISP har att följa svensk lag, och det gör de. Sveriges regering har att följa av Sveriges regering ingångna avtal med andra länder, och det gör vi. Skulle vi inte följa lagen och skulle vi inte följa avtalen skulle vi vara föremål för relativt kraftig kritik. Nu följer vi avtalen, och det tror jag är bra också för Sveriges internationella trovärdighet och för vår möjlighet att också vara den aktiva förespråkare för mänskliga rättigheter och för kvinnans ställning som vi faktiskt är och internationellt uppfattas vara.
Fru talman! Det är för mig helt ofattbart att koppla diplomatiska resor och ministerns egna resor till Saudiarabien till att vi inte får tillträde om vi inte exporterar vapen. Vad är det för land? Ska man villkora på det viset? Könsapartheid gäller inte i USA och i Ryssland, även om mänskliga rättigheter inte respekteras där. Men det finns inget land som helt och hållet respekterar mänskliga rättigheter. Även i vårt eget land har vi massor med elände. Men frågan handlar inte om USA eller Kina, utan det handlar faktiskt om Saudiarabien, och det handlar om kvinnors mänskliga rättigheter. Det handlar om den könsapartheid som gäller. Det är sant att kvinnorna är i majoritet i alla de muslimska länder där fundamentalismen råder. Kvinnorna är i majoritet också på universiteten. Men de har inte livsutrymme. Det offentliga rummet är begränsat. Kvinnans rättigheter är begränsade. Det handlar om ett systematiskt förtryck mot kvinnor, ett systematiskt förtryck som finns i deras lagstiftning. Det borde vara mycket viktigare än att vi är måna om våra egna diplomatiska kontakter och att kunna komma in i landet och att det villkoras med vapenexport. Det är inget annat än skamligt. Jag vill avslutningsvis säga att den här gången kanske är första gången som kvinnors mänskliga rättigheter relateras till vapenexport, men jag vill poängtera för utrikesministern att det aldrig blir sista gången i den här talarstolen.
Fru talman! Det blir det säkert inte, och det ska det absolut inte bli, för vi ska diskutera de här frågorna även fortsatt. Vi ska ha ett brett samarbete med Saudiarabien. Som jag nämnde deltog vi i internationella bokmässan. Vi var ett hedersgästland på den. Det är klart att man då kan säga att detta att vi är där på bokmässan legitimerar den saudiska regeringen och dess inställning till kvinnor. Jag är säker på att det finns någon som kan föra fram den argumentationen också eller peka på detta att Ericsson säkert säljer mobiltelefonutrustning där och jag är säker på att det säljs även andra saker. Men det är inte relevant. Det är inte så världen ser ut. Vi breddar samarbetet med ett saudiskt samhälle som förr eller senare måste förändas. Och ju mer vi uppfattas som en samarbetspart som har en tydlig linje i de här frågorna, desto större möjligheter har vi kanske att man lyssnar på oss. Deltagandet i den internationella bokmässan var viktigt. Jag vill inte att man ska blanda samman det med andra saker. Det tekniska samarbete som vi har på försvarsmaterielområdet när det gäller underhåll, planerat underhåll eller vad det gäller för äldre pansarvärnsvapen tillhör samma del. Vi har en historisk tid. Det var länge sedan det byggdes jättelika underjordsanläggningar för strategiskt försvar av oljeprodukter i Saudiarabien, vilket också har skapat kontaktytor. Vi är ett litet land som med alla till buds stående medel försöker verka för en bättre värld. Då ingår också samarbete på olika områden. Men vi ska göra det med en tydlig profil. Den har vi, och den är respekterad. Man lyssnar på Sverige. Man vet att vi är ett seriöst land också när det gäller vårt tekniska kunnande, även beträffande försvarsmateriel.